Fru talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig vilka åtgärder som jag avser att vidta för att hyresrätten ska finnas kvar i framtiden och om jag avser att lägga fram ett förslag om friare hyressättning. Jag vill inledningsvis framhålla att jag anser att det är mycket viktigt att det finns olika boendeformer, däribland hyresrätt. Hyresrätten har flera fördelar jämfört med andra boendeformer. Regeringen har under de senaste åren vidtagit ett flertal åtgärder för att stimulera byggandet av hyreslägenheter. Bland annat har ett investeringsstöd införts för att främja byggandet av hyresbostäder i tillväxtregioner med bostadsbrist. En särskild investeringsstimulans har införts för byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder. Som Marietta de Pourbaix-Lundin har nämnt tillsatte regeringen förra året en utredning, Hyressättningsutredningen, med uppdrag att se över vissa delar av hyressättningssystemet. Utredningen föreslog för någon månad sedan att det ska införas särskilda hyressättningsregler för nybyggda lägenheter. Syftet med det förslaget är att förbättra förutsättningarna för nybyggnation av hyreslägenheter. Förslaget remissbehandlas just nu. Till detta kommer åtgärder som regeringen redan har vidtagit för att stimulera alla former av bostadsbyggande. Jag kommer att noggrant följa vilka effekter som de nyss nämnda åtgärderna har. När det gäller frågan om huruvida jag avser att lägga ett förslag om friare hyressättning vill jag givetvis inte nu föregripa remissbehandlingen av Hyressättningsutredningens förslag. Jag kommer alltså att ta ställning till den frågan först när remissbehandlingen av förslaget är klar.
Fru talman! Jag vill börja med att hälsa Mona Sahlin välkommen som samhällsbyggnadsminister. Jag kunde tyvärr inte delta i debatten i måndags men har läst protokollet med intresse. Det är stora utmaningar Mona Sahlin har framför sig som samhällsbyggnadsminister. Det största tycker jag är att riva hindren så att det kan byggas mer. Det andra är att ge förutsättningar så att alla olika boendeformer kan finnas, kanske då även ägarlägenheter. Det ska finnas på bostadsmarknaden. Det finns en bostadsmarknad när det gäller bostadsrätter och när det gäller småhus. Men när det gäller hyresrätter finns det ingen bostadsmarknad, såvida man inte vill kalla den svarta marknaden, mygelmarknaden och andrahandsmarknaden en riktig marknad. Jag vill inte göra det. Så har det blivit. Varför har det blivit så? Det beror naturligtvis på hyresregleringen och mycket politiskt styrda hyror. Man har också omyndigförklarat de hyresgäster som bor i hyresrätter. De kan ju inte själva avtala om sitt boende som man kan när det gäller de andra upplåtelseformerna. Mona Sahlin kanske borde ställa sig frågan: Varför har det blivit så när det gäller hyresrätten? Jag vet att ministern inte blir speciellt glad när man påminner om att Socialdemokraterna har suttit vid makten i 63 av de senaste 72 åren, men det är ett faktum. Ni har stor del i att det ser ut som det gör i dag. Jag tycker, precis som Mona Sahlin, att hyresrätten behövs. Det är ett attraktivt boende. Det är ju rentav ett lyxigt boende. Man har full service. Det har man inte i de andra boendeformerna; där får man stå för en hel del själv. Jag vill att hyresrätten ska finnas kvar, så jag har ställt några frågor om vad Mona Sahlin är beredd att göra för att den ska finnas kvar. Jag tycker inte att jag har fått några speciellt bra svar. Jag vill verkligen ge hyresrätten en chans. Mona Sahlin säger att hon inte vill föregå remissomgången. Mona Sahlins företrädare, Lars-Erik Lövdén sade i alla fall att han var positiv till trepartsöverenskommelsen och att han såg positivt på det hela. Han gav ändå en hint om vad han tyckte. Det är inte sant att Mona Sahlin inte tycker något. Så sent som den 12 november kunde man i Sveriges Radio höra Mona Sahlin säga att hon inte ville ha något ökat inslag av marknadshyra. Hon ser heller inte något samband mellan hyresnivåerna och LO-funktionärernas agerande. - Detta var med anledning av de stora skandalerna där LO-funktionärer och socialdemokrater har fått lägenheter via en viss stiftelse. Då har hon redan uttalat något, tycker jag, till skillnad från i svaret där hon säger att hon inte vill föregå utredningen. Jag hoppas att den här debatten ändå ska kunna ge oss något. Jag vill ge hyresrätten en chans att överleva. Det utgår jag ifrån att Mona Sahlin också vill. Det finns stor risk att Mona Sahlin blir hyresrättens dödgrävare. Det kan väl knappast vara meningen. Mona Sahlin har, som sagt, i andra medier uttalat vad hon tycker om en friare hyressättning. Det borde vara på sin plats att göra det även i riksdagens talarstol.
Fru talman! I dag har bostadsutskottet haft en offentlig utfrågning avseende ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Där fanns representanter från olika delar av samhället. Där fanns fastighetsägare, forskare, representanter för hyresgästerna och många fler. Vi kunde få en mycket heltäckande bild under utfrågningen. Hyresrätten som upplåtelseform är viktig att framhålla. Det vill jag betona. Den har en mycket viktig roll på bostadsmarknaden. Min uppfattning är att drivkraften för exempelvis ombildning främst är att man vill få ökad makt över tillvaron. Det finns också en del som ser detta som en god investering. Jag tycker inte att ombildning i sig ska svartmålas. Det handlar i stället om hur vi ska kunna se till att det finns hyresrätter på marknaden. Det är en mycket väsentlig fråga. Under frågestunden på bostadsutskottets hearing ställde jag frågan till deltagarna: Om du var bostadsminister Mona Sahlin, vad vore din första åtgärd för att öka utbudet och tillgången på hyresrätter? Nu, fru talman, tänkte jag ta tillfället i akt och överföra svaren till statsrådet. Svaret var bland annat att man måste öka byggandet, naturligtvis, och se till många av de frågor vi hade uppe i måndags om bullernormer med mera. Det finns skatteeffekter som gör att det finns lönsamhet i att ombilda, och att hyresrätten inte kan konkurrera. Men till syvende och sist handlar det om hyresregleringen och hyressättningssystemet. Det var en del av talarna rörande överens om. Som statsrådet säger går remisstiden ut den 20 december vad gäller själva utredningen. Grunden för utredningen var ju trepartsöverenskommelsen. De tre stora aktörerna på marknaden - fastighetsägarna i Sverige, hyresgästernas riksförbund och SABO - vände sig till regeringen med en förfrågan. Man kom fram till att en utredning skulle göras. Hittills har den tidigare bostadsministern varit positivt inställd och förstått vikten av att göra en förändring inom det hyresrättsliga området. Eftersom statsrådet visar osäkerhet när det gäller om det kommer en proposition eller inte vill jag försöka flytta diskussionen framåt och ställa frågan: Vilka skäl talar för att inte agera utifrån utredningen och initiativet från trepartsöverenskommelsen? Vi kan bidra med att föra en diskussion kring det. Vad skulle kunna tala emot en sådan förändring?
Fru talman! Tack för välkomsthälsningen från Marietta de Pourbaix-Lundin. Jag inser att vi och några till kommer att diskutera de här frågorna åtskilliga gånger. Jag hoppas på det öppna och lyssnande klimat som jag tycker att vi hade i den förra debatten. Det vill jag gärna fortsätta. Som båda frågeställarna har fört fram är vi i ord överens om ett antal grundläggande förutsättningar. Vi kanske har valt delvis olika metoder. Det är viktigt att det finns olika upplåtelseformer. Med olika ska vi förstås mena alla. Det är helt riktigt som Marietta de Pourbaix-Lundin påpekade. Det kan handla om hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt, ägandelägenheter, kooperativ. Det är viktigt att det finns en mångfald. Det finns olika bostadsmarknader - om jag får uttrycka mig så - i olika delar av landet. Beroende på om det är bristsituationer eller utflyttningskommuner och hur gammalt eller nytt beståndet är ser marknadsförutsättningarna olika ut. Det kan också finnas väldigt olika förutsättningar i en region, vilket Stockholm kanske är ett av de tydligaste exemplen på. En frågeställning som man absolut kan tänka vidare runt - och där jag tror att vi har väldigt olika syn - är: Vill vi att hyresrätten ska vara en marknad i ordets klassiska mening? Om vi vill det, kommer den då över huvud taget att finnas kvar som form? Jag vill att hyresrätten ska vara kvar. Om man vill det måste man också se problemen med till exempel utförsäljningen av hyresrätter som pågår friskt i Stockholm. Det är något som regeringen, som bekant, med lagstiftning har försökt förhindra. Man har i alla fall försökt se till att det över huvud taget finns en marknad kvar för hyreslägenheterna. Den fråga som jag diskuterade i radio, som Marietta de Pourbaix-Lundin påpekade, var en rak fråga om marknadshyror skulle lösa bostadsbristen i Stockholm. Då svarade jag: Absolut inte. Det är inte den typen av åtgärder som löser bristen på bostäder. Jag försökte i mitt svar uttrycka en remiss för riksdagen och remissinstanserna och för mitt relativt nya fögderi med ansvar för bland annat bostadsfrågorna. Jag kan absolut säga tydligt och klart, precis som min företrädare Lars-Erik Lövdén, att jag ser en poäng med den så kallade trepartsöverenskommelsen. Jag ser det också mer principiellt: att kunna och vilja försvara bruksvärdessystemet förutsätter att man kan gå in och vid behov både modernisera och förändra. I dag är det två frågeställningar som Hyressättningskommittén har tittat på, bland annat hur vi ska se på hyran för nybyggda lägenheter, där det finns en del förslag, och hyran i det befintliga lägenhetsbeståndet, där man också har kommit med konkreta förslag. Jag kan tydligt och klart uttrycka att jag ser en klar poäng med trepartsöverenskommelsen. För att kunna svara mer specifikt på exakt vilken lagstiftning som regeringen kommer att lägga fram vill jag självfallet avvakta remisstidens utgång. Det är ganska snart, som bekant. Det är den 20 december, om jag minns rätt.
Fru talman! Jag försökte prata om marknad, och om det inte finns någon marknad när det gäller hyresrätter. Jo, det finns en marknad. Man måste vara både blind och döv om man inte ser att den är svart. Jag ser att Mona Sahlin nickar instämmande. Den är svart denna marknad. Det är en mygelmarknad. Om man har känningar och kontakter kan man greja sig en hyresrätt. Det är attraktivt att bo i hyresrätt, speciellt i innerstaden i Stockholm, därför att hyrorna är mycket lägre än vad folk är beredda betala. Medan hyrorna i ytterområden och utåt där jag bor, i Haninge, egentligen är relativt höga i förhållande till vad människor skulle vara beredda att betala om det fanns en marknad. Man kan titta på bostadsrätter i min kommun och bostadsrätter i Stockholm. Priserna skiljer ganska mycket, för där råder en marknad. Där möts köpare och säljare. Men det gör man inte när det gäller hyresrätter. För mig är det också obegripligt varför man inte, om man nu råkar vara hyresgäst i en hyresrätt, är så myndig att man själv kan teckna ett avtal med fastighetsägaren. Det får man inte i dag. Men det får man när det gäller de andra upplåtelseformerna. Mona Sahlin borde kanske ställa sig frågan varför det inte byggs så många hyresrätter. Det beror ju på den reglerade marknaden, att man aldrig vet om man kan räkna hem bygget i slutändan. I Stockholm har vi den förödande S:t Eriksdomen, där en socialdemokratisk politiker i Stockholm gick in och talade om att hyran var för hög och den fick sänkas. Vem vågar bygga efter de premisserna? Det är naturligtvis ingen som vågar bygga. Jag ska läsa upp ett citat ur en debattartikel som stod i Dagens Nyheter i dag. Förre kabinettssekreteraren Sverker Åström riktar en svidande kritik mot mängder av socialdemokratiska låsningar, och när han kommer till bostadsbyggandet skriver han så här: "Något liknande kan sägas om den likaledes ideologiskt motiverade hyresregleringen. Den är helt orealistisk och leder i slutändan till att de förmögna, eller de som har lämpliga relationer, får de bostäder de vill ha. Det är rätt självklart att fria hyror efter en övergångstid skulle resultera i en bostadsmarknad som gagnar alla, även de mindre bemedlade, och som minskar svarthandeln med bostäder." Håller Mona Sahlin med om det jag nu läst upp, skrivet av Sverker Åström? Jag noterade också att Mona Sahlin i slutet av sitt inlägg säger att hon ser positivt på trepartsöverenskommelsen. Det står i stor kontrast till det jag citerade, om att man inte ska ha marknadshyror. Oavsett när och i vilket sammanhang frågan kommer upp måste man ju bestämma sig. Man kan inte ha olika svar när man får frågan om det skulle hjälpa när några försöker mygla till sig lägenheter eller när jag ställer frågan här i kammaren om vi ska ha friare hyressättning. Man måste väl ha en grundinställning. Tycker man att vi ska ha en friare hyressättning eller inte? Därför blir jag väldigt konfunderad. Men, okej, jag ska ta fasta på det som sades, att Mona Sahlin är positiv till trepartsöverenskommelsen. Det tolkar jag som att vi ganska snart kommer att få se en proposition där regeringen lägger fram ett förslag som i alla fall är en bit på vägen för att hyresrätten ska få en chans att överleva.
Fru talman! Att i dag kunna få tillgång till ett förstahandskontrakt till en hyresrätt i storstäderna kan jämställas med att få högsta vinsten när man spelar på Trisslotter eller något annat. Så svårt är det. Inte minst i dessa dagar när man konstaterar att en del har lättare än andra att få tillgång till de här hyresrätterna väcker det väldigt mycket känslor. Jag kan säga att det mullrar i bostadsköerna i detta land, inte minst i storstäderna. Regeringens och statsrådets ambition kommer att vara helt avgörande för om riksdagen kommer att ha någonting att ta ställning till detta riksmöte. Bostadsutskottet kommer att hantera ett antal olika motioner som handlar om reformering av hyressättningssystemet. Men till syvende och sist väntar vi alla på en proposition. Jag kan förstå att det här är ett mycket komplext område. Är det så att det finns några hinder för att lägga fram en proposition vore det väldigt intressant att få tillfälle att diskutera dem, därför att möjligheten finns, precis som Marietta de Pourbaix-Lundin har varit inne på, att gå fram med vissa av de delar som behöver åtgärdas. Folkpartiets uppfattning är att man behöver reformera hyressättningssystemet. Vi har inte skrivit något i våra motioner om att införa marknadshyror utan det handlar om reformering av hyressättningssystemet i akt och mening att öka nyproduktionen. Det finns massor av regelverk som gör att hyrorna blir politiskt bestämda. Politiker lägger en våt filt över hela byggmarknaden. Man ska se till att människors möjligheter att få en långsiktighet även gäller dem som bor i hyresrätter. Men fortfarande väntar jag på svaret från statsrådet om vilka hinder som finns för att agera. Det vore ytterst viktigt för oss att få chansen att diskutera dem. Jag tror att det just nu är oerhört viktigt att det händer någonting med tanke på hur läget ser ut på bostadsmarknaden.
Fru talman! Vi kan återkomma i många av detaljerna efter den 20 december. Men jag vill ändå göra några förtydliganden, bland annat till Marietta de Pourbaix-Lundin. Marknadshyror är verkligen inte samma sak som trepartsöverenskommelsen. Moderaternas påhejande av marknadshyror är verkligen inte samma sak som att prata om en reformering av hyressättningssystemet. Jag hävdar absolut att jag med full trovärdighet utifrån mina politiska ambitioner kan fortsätta att argumentera mot Marietta de Pourbaix-Lundins marknadshyror och samtidigt se positivt på trepartsöverenskommelsen och även på behovet av att se över hyressättningssystemet. Regeringen tillsatte Hyressättningsutredningen därför att man såg ett behov av att se över hyressättningen. Därmed kan jag också till Nina Lundström säga att det finns ett behov av att se över den. Och vi har fått förslag som jag tycker i grunden är mycket intressanta, inte minst därför att det finns en sådan samstämmighet som inte har funnits på länge mellan fastighetsägarna, SABO och Hyresgästföreningen. Det tycker jag är en väldigt viktig förutsättning för att kunna fortsätta bygga på de delar i bruksvärdessystemet som jag ser som så avgörande. Som svar på frågan om det finns något hinder för att gå fram så fort beredningen är klar kan jag säga att det självfallet inte finns sådana. Jag har bara känt mig lite allergisk i detta fall. Medan folk sitter och skriver på sina remissvar ska man ge dem chansen att göra det och kunna värdera svaren ordentligt innan regeringen slutligt bestämmer sig. Jag hoppas att det med de förtydliganden jag har gjort framgår att jag har både en ambition och ett väldigt stort intresse för att göra förändringar i systemet för att få det att fungera bättre än det gör i dag på den marknad som just Stockholms bostadsmarknad representerar.
Fru talman! Socialdemokraterna pratar ofta om att man har en social bostadspolitik. Jag undrar vad som egentligen är så socialt med den bostadspolitik man för i dag när det gäller just hyresrätter, med tanke på att kön är väldigt lång och att de som kan greja en hyresrätt är de som har kontakter eller pengar. Vad är det för socialt med det? Just den så kallade sociala bostadspolitiken är det som också har motiverat att man har hyresregleringen. Man kan leka med ord, kalla det marknadshyra eller friare hyressättning. Men det Sverker Åström skriver handlar väl om en fri hyressättning, om det man skulle kalla marknadshyra. Jag frågade Mona Sahlin om hon höll med eller inte om att det är dags att lämna de låsningar man har. Skälet till att jag vill det är att jag vill att hyresrätten ska kunna finnas kvar som en av många upplåtelseformer i Sverige. De behövs, speciellt kanske för dem som får sin första bostad, för ungdomar. Men då måste man ge hyresrätten en chans, ge några verktyg för att den ska kunna finnas kvar. Då kan man inte ha kvar de låsningar som Socialdemokraterna fortfarande har, även om Mona Sahlin försöker flytta lite och säga att trepartsöverenskommelsen och Hyressättningskommittén inte är riktigt fria hyror. Det är väl ett stort steg mot fria hyror om man inför detta i nyproduktion. Om man dessutom gör det när man byter hyresgäster är det inte många steg kvar förrän man har fria hyror. Vad det handlar om är alltså om man vill gräva hyresrättens grav eller om man vill ge den en chans. Och jag vill ge hyresrätten en chans och ge verktyg för att den också ska kunna överleva. Vad vill Mona Sahlin?
Fru talman! Jag har bara två korta kommentarer till sist. Jag delar inte Sverker Åströms beskrivning i Dagens Nyheter i dag. Det gör jag inte. Jag vill också säga att om Marietta de Pourbaix-Lundin verkligen vill skrämma slag på en del som inte ser behovet av förändringar alls ska hon säga som hon gjorde nyss, nämligen att trepartsöverenskommelsen bara är ett steg på vägen mot ett totalt frisläppande av hyressättningssystemet. Då kommer många att dra öronen åt sig. I stället borde vi se hur vi ska reformera samtidigt som vi har kvar grundstrukturen i bruksvärdessystemet, men ändå göra förändringar så att de passar bättre på en sådan marknad som Stockholm representerar. Jag tycker därför att hon möjligen gör sig själv en stor otjänst om det verkliga syftet är att vara konstruktiv och inte bara bakvägen försöka få in en total uppluckring av de regelverk som trots allt är till för att skydda och inte stjälpa hyresrätten.